Fru talman! Maria Weimer har frågat mig när det aviserade beslutet kommer om att sända militära utbildare till Irak samt hur jag avser att driva frågan om lokalt självstyre för assyrier på Nineveslätten.Jag instämmer i Maria Weimers beskrivning av den allvarliga situationen i Syrien och Irak och av de ohyggliga våldsgärningar som Isil begår. Samstämmiga rapporter visar på grova, systematiska och omfattande övergrepp av de mänskliga rättigheterna och överträdelser av internationell humanitär rätt. Religiösa och etniska minoritetsgrupper samt kvinnor och barn är särskilt utsatta. FN har undersökt Isils massövergrepp i Irak och Syrien och betonar vikten av att alla uppgifter om brott utreds och att förövarna ställs inför rätta.Regeringen har i kraftiga ordalag fördömt Isil och dess brutala agerande. Det är mot denna bakgrund som regeringen nu, efter noggranna förberedelser, inom kort avser att presentera en proposition till riksdagen om ett svenskt bidrag till den militära utbildningsinsats som genomförs av koalitionen mot Isil i norra Irak. Samråd med riksdagens partier sker inom ramen för arbetet med denna proposition.Ett svenskt militärt bidrag till koalitionens insatser är en del av ett bredare engagemang. Sverige gav under 2014 ett betydande humanitärt stöd om 203 miljoner kronor. Sverige deltar också i den arbetsgrupp för stabiliseringsinsatser som inrättats inom ramen för koalitionen.Jag vill ta tillfället i akt att poängtera att det krävs en långsiktig politisk lösning på situationen i Irak. På sikt är det denna breda politiska process som är avgörande för att upprätta ett legalt styre och skydd för kristna och andra minoriteter i landet. Detta skulle, om irakierna själva vill, kunna inkludera lokalt självstyre för olika grupper.De omtvistade områden som utgör minoriteternas hemvist förblir en av de främsta utestående frågor som måste lösas av irakierna själva inom ramen för Iraks författning. Fredlig samexistens är den väg framåt som eftersträvas av de flesta aktörer.De militära medel som krävs för att långsiktigt skydda utsatta grupper måste vara sprungna ur denna politiska process.